Herr talman! Jag måste säga att herr Takman har fattat fel beträffande samernas inställning till den konvention som vi har diskuterat. Det är klart belagt att samerna tycker att konventionen är nödvändig och bra och att de vill ha den. Om man ser till det hela har de inte förlorat någonting genom tillkomsten av denna konvention. De har tidigare haft rätt till renbete i vissa områden i Nordnorge, som jag nämnde i mitt tidigare anförande. Det har gällt gamla betesområden inom Troms fylke, framför allt Tromsdalen, Rendalen, Lyngsdalen, Laxelvdalen, Andersdalen och Stormheimen. Flera av dessa områden är belägna på halvöar, och dit har de svenska samerna i många fall fått forsla sina renar simmande. Det har alltså varit förenat med mycket stora svårigheter att föra över renarna dit, och de svenska samerna har mer och mer avstått från att hävda sin rätt att använda dessa områden. På denna grund har de mer eller mindre frånträtt rätten att utnyttja den. Jag vill därför kort och gott ytterligare understryka, att riksdagen med gott samvete kan bifalla propositionen om renbeteskonventionen. Den är obestridligen till fördel för de svenska samerna, och dessa har klart uttalat att de vill ha den antagen.
Herr talman! Jag håller med herr Hedström om att alla samer bedömer konventionen som nödvändig, men att den skulle vara bra ifrågasätts av en del samer. Jag vet att herr Hedström har en positiv inställning, och jag ifrågasätter inte den. Men invånarna i Umbyn, som drabbas kanske värst av konventionen och mister 40 procent av vinterbeteslandet, är inte nöjda med konventionen. Den är som sagt nödvändig, och därför måste vi godkänna den, om med gott eller dåligt samvete blir väl vars och ens ensak. Vad vi däremot måste försöka hjälpas åt med för samernas skull är att minska de nackdelar som konventionen medför för vissa samebyar. Dessutom måste vi försöka åstadkomma den framför allt ekonomiska utveckling för det norrländska inlandet som jag talade om och som blir av betydelse inte bara för samerna utan också för den övriga befolkningen.

Herr talman! I många år har den orättvisan påtalats, att de som har extra kostnader för särskilda arbetskläder inte får göra avdrag härför i sin självdeklaration. Som framgår av reservationen till skatteutskottets betänkande nr 13 delar reservanterna utskottsmajoritetens uppfattning att kostnaden för arbetskläder normalt skall anses utgöra del av den skattskyldiges levnadskostnader. Reservanterna delar också utskottsmajoritetens uppfattning att den bästa lösningen är att frågan avklaras av parterna på arbetsmarknaden genom avtal om fria arbetskläder eller kompensation för extrakostnader för särskilda sådana. Men även om man anser att nyssnämnda huvudlinje är den riktiga ur principiell synpunkt finns det dock alltid undantag. Tillvaron är inte sådan att tänkta principer vid alla tillfällen kan följas. Det finns och kommer alltid att finnas personer vilkas problem faller utanför ramen för de principiella linjerna: personer som har extrakostnader för särskilda arbetskläder och kan styrka dessa kostnader och som inte arbetar under kollektivavtal som ger dem kompensation för dessa extrakostnader. Vi reservanter vill att då de speciella omständigheter som jag här skisserat föreligger skall taxeringsnämnd kunna medgiva avdrag i enlighet med generösa och preciserade anvisningar som vi hemställer att riksskatteverket skall få i uppdrag att utfärda. Det är förvånande att inte hela skatteutskottet ansett sig kunna skriva under ett yrkande som endast innebär att riksskatteverket med anledning av motionerna får i uppdrag att överväga nya anvisningar för kostnader för arbetskläder. Nog är det väl angeläget att ur vår skattelagstiftning så långt möjligt få bort ett irritationsmoment för många skattebetalare. Det borde vara möjligt för majoriteten i denna kammare att stödja reservanternas strävan till en större generositet vid bedömningen av denna taxeringsfråga. I förhoppning om stor anslutning till reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Bakgrunden till min motion, nr 838, är den flora av olika sätt att tillhandahålla skyddskläder som förefinns samt orättvisorna i det nuvarande systemet. Jag tycker inte att utskottet hade behövt krypa bakom en utredning i sitt ställningstagande till förslaget att ge dem som har ett smutsigt och slitsamt jobb ett handtag. Utskottet säger också i slutet av sitt yttrande att enligt utredningsförslaget om förenklad löntagarbeskattning skall schablonavdrag för olika yrkeskategorier tillämpas i ökad utsträckning. Det är alltså möjligt att införa schablonavdrag för vissa yrkeskategorier.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

Herr talman! Att avdrag inte beviljas för arbetskläder motiveras med svårigheterna att göra rättvisa gränsdragningar. Jag har förståelse för detta skäl. Men när man i så många andra fall löser liknande problem som anses svåra, exempelvis genom att införa schablonavdrag vid beskattningen, tror jag att man skulle kunna lösa även denna fråga på motsvarande sätt, om bara det finns en vilja att göra det. Så tycks f.n. inte vara fallet. Utskottets majoritet har nöjt sig med en någorlunda välvillig skrivning. Jag kan medge att detta inte är någon stor fråga, men principiellt tycker jag att det är litet anmärkningsvärt att den som själv får betala sina arbetskläder kommer i ett sämre läge än den som får ersättning för sina arbetskläder av arbetsgivaren. Den som får ersättning för arbetskläder behöver ingalunda uppta denna som en förmån i sin självdeklaration. Därför har jag anslutit mig till reservationen, och jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Centerledamöterna i skatteutskottet har i detta ärende fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande, vari vi ger uttryck för vår syn på denna fråga. Jag vill först gärna understryka att det förslag som förts fram i berörda motioner har stöd på många arbetsplatser i landet. Onekligen finns det åtskilliga människor sysselsatta i yrken och arbetsuppgifter där skyddskläder är nödvändiga och medför en extra kostnad för vederbörande. Jag vill också gärna understryka det angelägna i att skattemyndigheterna vid sin prövning visar litet större generositet. Men tyvärr är lagbestämmelserna på detta område väl restriktiva. En orsak härtill kan vara det förhållandet, att när man ger sig i kast med att definiera vad som är normala och icke normala kostnader för arbetsoch skyddskläder så är man inne på ganska svåra gränsdragningsproblem. Vad jag reagerar mot när det gäller skattemyndigheternas prövning av avdrag är, att väl betalda skådespelare och liknande har fått avdrag för lyxutrustning, medan arbetaren på verkstadsgolvet och andra vägras sådant avdrag. Emellertid håller det väl på att utbildas en praxis på arbetsmarknaden enligt vilken arbetsgivaren tillhandahåller skyddskläder när arbetet är av sådan art att särskild utrustning är nödvändig. Jag tror att detta problem, så som det nu sker i många andra fall, får lösas genom uppgörelser mellan parterna på arbetsmarknaden, eftersom man vid en lagstiftning om skatteavdrag onekligen stöter på svåra gränsdragningsproblem när det gäller att bedöma vad som är normala och icke normala kostnader för arbetskläder. Det är den uppfattningen vi velat ge uttryck för i vårt särskilda yttrande. Herr talman! Med dessa ord och med den motivering som därutöver finns i skatteutskottets betänkande ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tidigare talare har anfört att det här inte är någon stor fråga. Jag vill inte riktigt hålla med om det; det är en fråga som berör oss alla, för samtliga människor nyttjar arbetskläder. Jag vill erinra litet grand om de författningar som ligger till grund för utskottsmajoritetens ställningstagande och de förhållanden som råder för närvarande. Enligt nuvarande bestämmelser i 20 § kommunalskattelagen har man möjlighet att från bruttointäkten avräkna alla kostnader för intäkternas förvärvande om det gäller inkomst av särskild förvärvskälla. Den skattskyldige får dock inte med åberopande av nämnda paragraf göra avdrag för sina levnadsomkostnader och hithörande utgifter. År 1952 uttalade riksskattenämnden i meddelande nr 2 ”att avdrag för kostnader för arbetskläder icke bör medgivas.

Enligt 32 § 3 mom. sista stycket kommunalskattelagen skall förmån av mindre värde, som utgått i annat än pengar, inte upptas som intäkt, om förmånen inte kan antas vara avsedd att utgöra direkt vederlag för utfört arbete. Riksskattenämnden förklarade år 1967 med anledning av denna bestämmelse i meddelande nr 7 p. 4 att fria överdragskläder samt fri tvätt därav inte skall anses utgöra skattepliktig intäkt. Om arbetsgivaren tillhandahåller annan beklädnad i och för tjänsten till nedsatt pris, är även denna förmån skattefri, om värdet därav tillsammans med annan liknande förmån inte överstiger 400 kronor. När utskottet hade att behandla motionerna 637 och 838 hade man att hänvisa till den allmänna princip som gäller vid inkomstbeskattning, nämligen att avdrag inte medges för den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter. Därför har i allmänhet inte medgivits avdrag för arbetskläder, skyddskläder o. d. eller för tvätt av kläder. Det ingår i allt större utsträckning i arbetstagarnas avtal att de av arbetsgivaren får fria arbetskläder eller kostnadsersättning för underhåll och tvätt av arbetskläder.

Vi är eniga om att det är en orättvisa; vi är oeniga om hur man skall gå till väga för att få bort orättvisan. För närvarande löser man dessa problem bäst genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Vare sig man skulle medge generella avdrag eller avdrag för styrkta kostnader skulle det medföra att man på skattebetalarna övervältrade kostnader som rätteligen bör vila på arbetsgivarna. Ett bifall till reservationen skulle också medföra nya svårigheter i gränsfallen och bara konservera de orättvisor som uppstår i det enskilda fallet. Vi får tillfälle att återkomma till de spörsmålen då vi skall ta ställning till frågan om definitiv källskatt. Jag ber därför, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Normark har läst upp ett par av de punkter i lagstiftningen som reglerar denna verksamhet och bl.a. framhållit att fria arbetskläder inte är skattepliktig intäkt, och det är riktigt. Jag vill, liksom herr Söderström gjorde nyss, säga att det just därför ter sig särskilt orättvist att de som enligt sitt avtal icke har fria extra arbetskläder eller kostnadsersättning för sådana extra arbetskläder inte skall få göra avdrag för extra klädkostnader. Med den nuvarande lagstiftningen blir orättvisan alltså förstorad, och det är vi också eniga om, som fru Normark sade; vi är eniga om orättvisan, men vi är inte eniga om hur vi skall gå till väga för att minska den. Jag är, liksom ett par av de tidigare talarna, väl medveten om svårigheterna att finna rättvisande gränsdragningar, men jag har kanske litet större förtroende än fru Normark för riksskatteverkets tjänstemän, eftersom jag i reservationen skriver under på att jag tror att dessa har möjlighet att finna sådana exempel m.m. att gränsdragningen skall kunna bli tydlig för taxeringsnämnd som blir berörd. Jag tycker därför att man borde pröva den väg som reservationen anvisar för större generositet, nämligen att begära att riksskatteverket ger exempel på fall där avdragsrätt bör kunna medges.
Herr talman! Fru Normark hänvisar till författningen som ligger till grund för utskottets ställningstagande och till uttalanden från riksskattenämnden och dess bestämmelser. Skulle riksdagen arbeta på det sättet att vi alltid skulle ta hänsyn till gällande bestämmelser skulle inte någon som helst reformpolitik kunna föras. Jag är av den uppfattningen att riksskattenämndens bestämmelser och författningar i övrigt får rätta sig efter vad riksdagen säger. Eftersom den sittande utredningen har anfört att det kommer att förekomma schablonavdrag för olika yrkeskategorier har utredningen därmed också sagt att det är möjligt att göra sådana här avdrag — och det är det jag har framfört i min motion.
Herr talman! Fru Normark sade inledningsvis att hon inte tyckte om att jag sagt att det här inte är någon stor fråga. Låt mig förklara närmare varför jag inte anser att det är någon stor fråga, det beror på att det rör sig om ett belopp på 200 kronor. För dem det gäller är det självfallet en stor fråga. Jag tyckte emellertid att fru Normark i någon mån vitsordade mitt uttalande att det inte är någon stor fråga, eftersom hon sade att allt fler efter hand har fått arbetskläder av sina arbetsgivare; det innebär i så fall att frågans totala betydelse minskar. Det var också en annan sak som förvånade mig något. Fru Normark konstaterade att orättvisorna får bestå, men sade samtidigt att skattebetalarna får bära kostnader som lämpligen borde åvila arbetsgivarna; det är väl ingen självklarhet! Men om det vore en självklarhet är det ganska märkligt att vi på första sidan i vårt betänkande kan konstatera att enligt gällande bestämmelser exempelvis fyrbiträden, landsfiskaler, fjärdingsmän, polismän, präster och militärer — dvs. många grupper statliga tjänstemän — förvägras denna rättvisa. Det tyder inte på att staten är någon vidare mönsterarbetsgivare.

Jag kan inte finna annat än att det gynnar arbetsgivarna som slipper undan att svara för den kompensation som vi diskuterar. Arbetskläder för vilka man inte får göra avdrag är alltså att hänföra till personliga omkostnader. Jag kan förstå att herr Hörberg har större förtroende för riksskatteverkets tjänstemän, som han säger, än han har för arbetsgivarna, fast det förvånar mig litet grand att det är herr Hörberg som säger det. Det skulle väl gå bra från hans sida att utöva påverkan för att få bort orättvisorna. Om man nu inför det här avdraget enligt reservationen, kan det rent av innebära att de arbetsgivare som redan har ordnat för sina anställda i framtiden kanske vill dra sig undan det ansvaret. Det är riktigt att riksdagen har att stifta nya lagar, men i det här fallet bör riksdagen snarare göra en lagstiftning som ålägger arbetsgivarna att bekosta de anställdas skyddskläder. Det är en riktigare lösning när förhandlingar inte lett till avsett resultat.
Herr talman! Det var två saker som fru Normark sade som jag måste invända emot. I reservationen står det, på s. 4 r. 3 från slutet, att avdrag bör — — — ”kunna medges vid taxeringen då speciella omständigheter föreligger”. Det är alltså inte fråga om införande av något generellt avdrag utan vederbörande taxeringsnämnd skall ha sådana anvisningar att den efter bedömning i det enskilda fallet kan medge avdrag. Sedan vet jag inte om jag hörde fel eller om fru Normark är mycket illa informerad men jag fick en känsla av att hon ansåg mig av någon anledning stå på arbetsgivarsidan när det gäller förhandlingar. Jag kan bara tala om att jag själv är ledamot av det centrala förhandlingsutskottet i mitt TCO-förbund och är alltså en arbetstagare som brukar förhandla på arbetstagarnas sida. Trots detta tror jag inte att det här är fråga om någon motvilja från arbetsgivarnas sida. Det är helt enkelt så att det finns individer som arbetar utanför de stora avtalen där denna fråga ofta redan är löst. Det är just för dessa enskilda individers skull, vilka vi aldrig kan bortse från i samhället, som vi yrkar på lite generösare regler som ger möjlighet att i det enskilda fallet göra undantag.
Herr talman! Jag vill bara säga att när det gäller generella avdrag så har vi ju möjlighet att pröva den frågan när vi skall ta ställning till definitiv källskatt. Att det åberopas vissa fall, som har väckt uppmärksamhet, där personer med höga inkomster har beviljats stora avdrag, talar väl snarare emot tanken att man med styrkta kostnader skall kunna begära avdrag för arbetskläder. Det gynnar ju höga inkomsttagare som har stora kostnader i detta avseende.

Herr talman! Det är alltid tragiskt då en olycka inträffar, varvid en person drabbas av invaliditet för återstoden av sitt liv. Särskilt tragiskt är det när det drabbar en ung människa. Ett sådant fall har tagits upp i den motion av herr Börjesson i Falköping och mig själv som behandlas i försvarsutskottets betänkande nr 11. Olyckan inträffade under en militär repetitionsövning 1956. Utskottet säger i sitt betänkande: ”För den skada som har drabbat Oderstig uppbär han en månatlig livränta som utgår enligt militärersättningsförordningen.” Detta är också riktigt, men denna livränta är ett ringa belopp jämfört med de inkomster han skulle ha haft i dag, om inte denna olycka inträffat. Det är alltså rent mänskliga synpunkter som gjort att vi har tagit upp detta fall i en motion vid årets riksdag. Jag finner utskottets skrivning välvillig och förstående för detta tragiska fall. Om olyckan inträffat 1969 eller senare hade, som också utskottet riktigt påpekar, ersättning utgått enligt 1969 års kungörelse om särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m.fl.

Herr talman! Med anledning av vad herr Fågelsbo har anfört har jag ingen orsak att säga mer än att jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 983 har hemställts att ålderspension skall utgå utan ansökan till den som är berättigad till sådan pension. Jag har mött många önskemål från människor som hävdar att ansökningsförfarandet borde bort. Man pekar på — och med rätta — att nästan alla uppgifter redan finns registrerade. Det finns också i samhället en tendens att lägga mer och mer på databehandling. Måste vi ändå ha kvar lika många blanketter att fylla i? Jag tycker att man har rätt i de önskemål och den kritik som förts fram. Förfarandet borde kunna rationaliseras en hel del. I januari 1970 utbetalades ålderspension till nära 947 000 personer. Nästan hälften av utbetalningarna utgjordes av grundförmånerna ålderspension och pensionstillskott. Det borde alltså kunna sparas ganska väsentligt genom en rationalisering. Utskottet hänvisar i sin skrivning till RA FA-utredningen, som har att utreda frågor rörande rationalisering av den allmänna försäkringens administration m.m. Utredningen har undersökt möjligheterna att införa ett system där ålderspension skulle kunna utgå utan ansökan och kommit till det resultatet att en sådan omläggning skulle vara praktiskt ogenomförbar. Ansökningsförfarandet är det enda sättet att få in ett antal uppgifter som inte kan undvaras, påpekar utredningen — uppgifter av ekonomisk natur, uppgifter om sammanboende, om betalningsmottagare m.m. Jag undrar: I hur många fall förekommer det att betalningsmottagaren är en annan än den pensionsberättigade själv? Man blir förvånad över motiveringen. Jag tror faktiskt att RAFA-utredningen borde ompröva sitt ställningstagande. Man talar i dessa dagar om upprättande av ett centralt personregister. Motiveringen för ett sådant register är att det skall medföra betydande rationaliseringsvinster. Kan man tro på det om man inte ens kan genomföra en rationalisering som den i motionen föreslagna? Jag tror att det finns möjlighet att förenkla förfarandet för erhållande av ålderspension om vilja och intresse att inskränka byråkratiseringen finns. Enligt min uppfattning borde det vara till fördel för såväl myndigheter som enskilda om ansökningsförfarandet kunde begränsas till de fall då grundpension av särskild anledning skall utgå med annat belopp än enligt huvudregeln. Herr talman! I ett särskilt yttrande fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 har vi velat framhålla dessa synpunkter.

Herr talman! Det kan vara bra med förenklingar, men förenklingar som är totalt omöjliga att genomföra hjälper ingen av den kategori som fröken Pehrsson här talar om. Ålderspension utgår normalt från 67 års ålder. Men det finns ju ytterligare fall då man kan få pension redan från 63 års ålder med de begränsningar det innebär — ett avdrag på 0,6 procent för varje månad man tar ut pension före 67-årsmånaden. Så finns Nr 56 det de människor som vill vänta att ta ut sin pension med den förhöjning Onsdagen den det kan innebära med 0,6 procent för varje månad man väntar efter 12 april 1972 67-årsmånaden. Är då avsikten att pensionen plötsligt skall droppa ner till dem som inte vill ha pension, som vill vänta för att de skall få en högre pension? Dessutom finns det två behovsprövade förmåner i socialförsäkringssystemet. Det är dels det kommunala bostadsbidraget, dels hustrutillägget. De uppgifter som kommer fram genom den ansökan man har lämnat in ger underlag för huruvida den som sökt är berättigad till sådana förmåner eller inte. Det är en rättssäkerhetssynpunkt att man har denna ansökan för att kunna se att en pensionsberättigad inte går miste om en förmån som finns i systemet. Fröken Pehrsson säger att 947 000 fall behandlats och att det i nästan hälften av dessa fall inte hade behövts någon ansökan. Det är möjligt, men vi vet ändå inte om den andra hälften hade fått vad den är berättigad till om det inte funnits något ansökningsförfarande. Betalningsmottagaren nämner fröken Pehrsson här som en liten fråga. Det är inte någon speciellt stor fråga, men det är ganska vanligt att en pension går till en bank, till en förmyndare, till en sjukvårdsinrättning eller socialinrättning. Men det är givetvis inte den springande punkten i det hela. Det är de andra saker som jag har anfört och som fröken Pehrsson inte berörde som är allvarliga och som visar att ansökan behövs. RAFA-utredningen har sagt: En omläggning är praktiskt ogenomförbar. Utredningen har sett till de konsekvenser som skulle bli följden om man inte har en ansökan med i bilden. Det är en mycket sakkunnig utredning som arbetar för att få fram förenklingar, för att genomföra rationaliseringar och när den utredningen säger att det är praktiskt ogenomförbart, bör vi tro på den.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
Herr talman! Låt mig bara göra den kommentaren att finns inte viljan att rationalisera och förenkla går det absolut inte att göra det; finns däremot intresset kan mycket förenklas och rationaliseras.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att vad jag sade i mitt första anförande tydligen totalt gick förbi fröken Pehrsson. Jag hoppas att de övriga ärade kammarledamöterna har förstått värdet av en ansökan. Fröken Pehrsson sade i sitt första anförande att man hör att människor anser att det skulle vara lättare om man slapp att fylla i denna blankett. Om man lyssnar på allt vad människor säger utan att själv göra en utvärdering får vi behandla många onödiga frågor i denna riksdag.

Herr talman! Vi har nu att behandla en del motioner som alla tar upp frågan om rätt för föräldrar att tillgodoräkna sig pensionsår eller pensionspoäng för vård av barn i hemmet. I motionen 455 från några pensioneringen för den tid då vederbörande vårdar små barn. 12 april 1972 Vi har den bestämda uppfattningen att de som vårdar barn i hemmet gör en lika nyttig och produktiv samhällsinsats som om de varit Rätt till allmän till förvärvarbetande i konventionell mening. Med hänsyn härtill måste det läggspension för anses otillfredsställande att hemarbetande har en så missgynnad ställning —hemarbetande make m.m. i ATP-systemet. Samhällets barntillsynsresurser är också mycket otillräckliga, och ett stort antal föräldrar måste därför avstå från förvärvsarbete för att vårda sina barn i hemmet. Under sådana förhållanden är det enligt min mening rimligt att man i tilläggspensionssystemet inför en möjlighet att jämföra barnavård i hemmet med förvärvsarbete. Detta gäller också de många föräldrar som vårdar handikappade barn hemma. De här föräldrarna avlastar samhället stora kostnader, och framför allt utför de en betydande insats i samhället. Jag kan för kammaren berätta om en konferens som jag var med på häromdagen, där föräldrar till handikappade barn träffades. Det var helt rörande att erfara på vilket uppoffrande sätt föräldrarna tog hand om sina ungdomar. De avstod i vissa fall från förvärvsarbete för att kunna se till att de unga fick sin behandling och träning. Fritid och avkoppling förlades på sådant sätt att barnens bästa alltid kom i första hand. En betydande arbetsinsats som man knappt kan fatta, om man inte har upplevt dessa föräldrars enastående prestation. De här föräldrarnas ställning i ATP-systemet är heller inte tillfredsställande ordnad. Och jag har den uppfattningen att den utredning som vi begär i vår reservation bör se till att rättvisa skapas både för föräldrar som vårdar små barn hemma och för föräldrar som vårdar handikappade barn i hemmet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservation som fogats vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Även jag kan fatta mig kort i den här frågan, eftersom den har varit uppe många gånger i riksdagen.

Det är ju, som fröken Pehrsson sade, fyra motioner som ligger bakom utskottsbetänkandet, och de motionerna visar på två vägar att lösa det här problemet. Den ena är att man ger de hemmakvinnor som sköter minderåriga barn pensionspoäng. För att få pensionspoäng måste man ha inkomst, och inte nog med det: inkomsten måste överstiga basbeloppet, 107 och det är i år 7 100 kronor — då först kan man få pensionspoäng. Man kan också gå den andra vägen och låta de hemmavarande kvinnorna tillgodoräkna sig pensionsår. Det krävs, som kammarens ärade ledamöter säkert vet, 30 år för att få full pension. I många fall kommer de här kvinnorna inte upp till 30 år, och då skulle de kunna få tillgodoräkna sig t.ex. ett halvt år för varje år som de vårdar barn i hemmet. Vi har emellertid sagt att en utredning får avgöra vilken väg man skall gå eller om det eventuellt finns andra lösningar på det här problemet. När det gäller att det skulle vara svårt att bestämma en generell pensionsålder förstår jag däremot inte utskottets skrivning. Vi har ju en generell, allmän pensionsålder här i landet på 67 år, och den kommer kanske att bli 65 så småningom. Den kommer naturligtvis att gälla även för de här hemarbetande kvinnorna. Det är inte fråga om någon annan pensionsålder för dem.

Då kan det kanske vara skäl i att påminna om att pensionssystemet finansieras genom avgifter som är inbakade i priserna på de varor och tjänster som alla konsumerar i det här landet. För varje vara eller tjänst som en hemmavarande kvinna med små barn köper — det är ju dem det gäller — får hon alltså betala ATP-avgift, och det är ganska mycket hon betalar. 7 miljarder kronor i ATP-avgifter varje år erlägger arbetsgivarna, och de kostnaderna är naturligtvis i sin tur lagda på varor och tjänster. Om man räknar med en total konsumtion under 1971 på 140 miljarder, så betyder alltså de här ATP-avgifterna 5 procent av priset på alla varor och tjänster. De 5 procenten betalar vi alltså alla generellt till ATP-systemet. I princip kunde man säga att egentligen alla skulle ha ATP-pension, men vi har begränsat oss till den här kategorin som verkligen gör en samhällsinsats, som stannar hemma och sköter sina barn. Det är en sak till, herr talman, som väl inte så ofta kommer fram i den här debatten. Många hemmafruar får, just därför att de har småbarn hemma, ta ett mycket begränsat deltidsarbete, t.ex. städning. Jag känner själv en städerska som har sin femåriga flicka med sig när hon går ut och städer några timmar om dagen. Hon tjänar inte 7 100 kronor, och det är många av dessa kvinnor som aldrig kommer upp till den inkomsten och som alltså inte får någon ATP-poäng. Men det erläggs avgifter för dem. De här kvinnorna gör alltså en dubbel insats i samhället. De sköter sina barn och har ett litet deltidsarbete, för vilket det erläggs avgifter. Men de får ändå inte tillgodoräkna sig något som helst underlag i ATP-systemet senare i livet. Det tycker vi inte är alldeles riktigt. Herr talman! När vi diskuterade dessa saker den 17 mars i fjol, sade fru Nancy Eriksson i Stockholm som då stödde motionärernas hemställan: ”Man borde ha kunnat visa på att här finns ett absolut behov att, om man vill vara rättvis, ordna någon form av tjänstepension. Jag vet precis vad svaret blir: ”Vem skall betala?” Jag antar att fru Håvik också kommer att ställa frågan: Vem skall betala detta? Nr 56 Med vad jag här anfört har jag alltså hävdat att många hemmafruar Onsdagen den faktiskt redan betalar till ATP genom sin arbetsgivares avgifter och 12 april 1972 genom sin egen konsumtion, eftersom det här systemet påverkar priserna. Till slut vill jag, herr talman, bara påminna om att även om det skulle — Rätt till allmän till vara så att man inte betalar till det här systemet så har vi t.ex. när det läggspension för gäller hemmamakeförsäkringen gjort ett avsteg från principen att man hemarbetande make m.m. skall erlägga avgift. I och för sig är det alltså ingenting nytt. Men nu är det faktiskt så att det i många fall betalas avgifter, och då tycker vi att rättvisan kräver att dessa kvinnor skall kunna få tillgodogöra sig något underlag för en kommande pensionering. Jag yrkar också bifall till reservationen.

Herr talman! I en fråga som har varit aktuell så länge och vid så många tillfällen har naturligtvis argumenten för och emot redan granskats åtskilliga gånger. En ny granskning har nu gjorts i utskottet och görs i kammaren i dag. Jag vill bara kort beröra några av de motiv som har nämnts för att avvisa förslag om rätt till ATP för hemarbetande maka. Man har nämnt svårigheten att värdera husmödrarnas arbete, svårigheten att bestämma en generell pensionsålder, svårigheten att finansiera en reform och man har nämnt olika pågående statliga utredningar. Jag kan inte finna några av de skälen särskilt starka. Det kan väl inte vara så fantastiskt svårt att fastställa ett underlag för beräkning av pensionspoäng för den grupp det här gäller. Svensk sociallagstiftning har klarat mer komplicerade problem än så. Och det kan väl inte vara så svårt att fastställa en pensionsålder. Det finns ju, som herr Ringaby nämnde, redan en allmän pensionsålder. Det argumentet är fullkomligt oförståeligt. En reform kostar pengar. Ja, men det går att finansiera den om man vill — det är här fråga om mycket måttliga belopp. ATP-fonderna uppgår ju för övrigt nu till närmare 50 miljarder kronor. Nog kan man finna vägar för de tillskott som skulle behövas just för den här gruppen. Och kommittéerna — ja, det finns ju många. Pensionsförsäkringskommitteh var en. Den skrev några sidor, men det var inga särskilt djupgående resonemang. Låt mig citera ett par meningar ur ett remissyttrande som Fredrika Bremer-förbundet skrev: ”En fråga synes det förbundet som om kommittenh alltför lättvindigt skjuter ifrån sig: frågan om ATP-poäng för vård i hemmet av minderåriga eller andra vårdbehövande. Kommitteh uppställer — —— en rad frågor som ett sådant förslag skulle ge upphov till; frågeställningarna tas dock ej upp till allvarlig diskussion. FBF finner det förvånande att kommittén ej mer utförligt behandlat problemet med det dåliga egenskydd som hemmavarande make erbjuds inom den allmänna försäkringen.

Jag är med i den kommittén, och den kommer att om ett par månader lägga fram sitt slutbetänkande. Låt mig bara säga: Vänta inte mycket av kommittémajoriteten på den här punkten! Pensionsålderskommittén nämns också i utskottsbetänkandet. Men det är ju bara en delfråga som den kommittén berör. Med nuvarande direktiv kan kommittén ingalunda lösa den fråga som motionerna handlar om. Jag är medveten om att finns en del problem i sammanhanget — det är principiella överväganden man bör göra, det är tekniska och finansiella överväganden — men det är problem som vi kan lösa, om vi vill. I motionerna finns olika vinklar, olika utgångspunkter. Den för mig viktigaste gruppen är föräldrar som är hemma och vårdar barn. Och som det sades i det remissyttrande som jag nyss citerade: Så länge som samhällets resurser för vård och tillsyn av barn i förskoleåldern och den lägre skolåldern är så otillräckliga måste samhället se till att de som själva vårdar barn i eget hem får ett tillfredsställande pensionsskydd. Men det kan också gälla dem som vårdar en nära anhörig, som gör en arbetsinsats i hemmet och som kanske avbryter ett annat arbete för att göra denna insats, därför att samhällets vårdresurser inte räcker till. Också för den gruppen måste vi se till att det skapas tillfredsställande pensionsskydd. Därför borde riksdagen nu begära en utredning i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Under en följd av år har riksdagen haft att ta ställning till motioner om rätt till allmän tilläggspension för vård av barn i hemmet. Socialförsäkringsutskottet har i år haft att behandla fyra motioner i samma fråga: en från centern, en från folkpartiet och två från moderata samlingspartiet. Jag vill en stund uppehålla mig vid de olika synpunkter på denna fråga som kommit fram i de motionerna. I folkpartiets motion begär man att vård av barn under viss ålder skall ge hemmavarande förälder rätt till ATP-poäng. Man begär ATP-poäng för ett inte preciserat antal år, vilket emellertid är helt uteslutet om man inte ändrar principerna i nuvarande system. För att kunna tillgodoräkna sig ATP-poäng måste man ha inkomster av förvärvsarbete som överstiger basbeloppet. Som herr Ringaby nämnde är det beloppet för närvarande 7 100 kronor, och finansieringen sker genom arbetsgivaravgifter eller, om det är fråga om inkomster av annat förvärvsarbete, genom egenavgifter. Övriga motionärer har tydligen insett konsekvenserna av att begära ATP-poäng och yrkar i stället rätt för hemmavarande make att få tillgodoräkna sig pensionsår för barnavårdande år. När det gäller antalet år för vilka man begär pensionsår har emellertid motionärerna litet olika uppfattningar. I motionen 451 av fru Kristensson och herr Ringaby sägs att för tid då hemmavarande make vårdar barn i förskoleåldern bör förälder få rätt till åtminstone ett halvt pensionsår per inkomstlöst år, med en maximering till exempelvis tio pensionsår. Detta skulle innebära att hemmaarbetande förälder skulle kunna vara borta från förvärvsarbetet i 20 år och ändå ha rätt till tio pensionsår.

Övriga 12 april 1972 motionärer anser tydligen att finansieringsfrågan är av så underordnad —L— — — betydelse att man inte ens behöver nämna den. Rätt till allmän till I motionen 660 av herrar Werner i Malmö och Komstedt vill man läggspension för utvidga rätten till fria pensionsår inom ATP-systemet att gälla såväl vård hemarbetande make av nära anhörig som tillsyn av minderårigt barn. Någon begränsning av —”. MM. antalet år finns inte i motionen. Men jag förmodar att motionärerna ändå menar, att den som vårdar anhörig eller minderårigt barn skall gå ut i förvärvsarbete och få poängår inom ATP som kommer att grundas på inkomst av förvärvsarbete överstigande det för året gällande basbeloppet. Sedan kommer jag till motionen 455 av fru Olsson i Hölö m.fl. Där föreslås att alla som är inriktade på förvärvsarbete bör få tillgodoräkna sig pensionsår för vård av barn under tre års ålder för sammanlagt tio år. Det innebär ju ingen förändring mot vad som nu gäller. Gällande bestämmelser för tillgodoräknande av pensionspoäng innebär nämligen, att . även om en hemmavarande make vårdar barn i hemmet under tio år finns det möjligheter att tjäna in 30 pensionsgrundande år, eftersom pensionspoäng kan tjänas in under 50 år, nämligen fr.o.m. 16 t.o.m. 65 år. Med utgångspunkt i fru Olssons i Hölö motion vill jag med ett exempel visa att hennes och medmotionärernas förslag inte förbättrar den hemmaarbetandes situation jämfört med vad som gäller i dag. Jag utgår då från att en kvinna, som före äktenskap eller sammanboende inte har haft förvärvsarbete på grund av studier, föder barn vid 24 års ålder. Enligt centerns förslag skall hon ha rätt till pensionsår för vård av barn under tre års ålder, maximerat till tio år. Vare sig denna kvinna är hemma och vårdar tre barn tio år i följd eller vårdar tre barn under tre års ålder vid tre olika tillfällen har hon ju stora möjligheter att enligt nuvarande bestämmelser få ett tillräckligt antal pensionsgrundande år och kan således erhålla full pension från ATP. Anledningen till att jag har velat peka på det skilda innehållet i de olika motionerna är att det är ganska egendomligt att man ändå har kunnat enas om en gemensam borgerlig reservation. I reservationen pekar man på att i folkpartiets motion 220 har anvisats en väg att lösa frågan, nämligen att anknyta poängberäkningen till den ersättning som utgår till dagbarnvårdare, anställda enligt gällande avtal mellan Kommunförbundet och Svenska kommu nalarbetareförbundet. Jag skulle vilja påpeka att för denna grupp betalas arbetsgivaravgift på de inkomster de har och att de betalar skatt på sina inkomster. Om man tar reda på lönesättningen för dem, finner man att de har 3:30 per timme och barn i ortsgrupp 4 och arbetar ca 200 dagar per år och kommer upp till en inkomst på ungefär 5 300 kronor, vilket inte räcker, om man har ett dagbarn, för att göra en jämförelse, eftersom de inte kommer upp över nuvarande basbelopp. Det skulle innebära, om det skulle bli ett något så när bra exempel, att man fick vårda tre dagbarn i hemmet, om det skulle bli några ATP-poäng att räkna med. Är det poängår man är ute efter? Då skulle den hemmavarande inte behöva vara inriktad på förvärvsarbete som det står i centerns motion. Hon eller han skulle ha rätt till pension ändå under förutsättning att tre poängår har intjänats. Är det detta man avser? Då förstår jag väl att man inte nämner någonting om kostnaderna. Jag utgår ifrån att det måste vara poängår man avser, när man i yrkandet begär en utredning om rätt till ATP-pension för hemmavarande som har vård om barn eller annan nära anhörig. Den omständigheten att man på ett ställe i reservationen talar om pensionsår under en viss tid motsägs helt av yrkandet. Jag är ganska förvånad över att herr Ringaby stod i denna talarstol och talade om att man anvisar olika vägar och talar om både ATP-poäng och pensionsår. Jag är förvånad över att herr Ringaby står som första namn under reservationen, och jag är dessutom förvånad över att herr Ringaby över huvud taget är med på denna reservation i år. Jag säger det med hänvisning till att, när vi behandlade detta ärende, som herr Ringaby mycket riktigt sade, den 17 mars förra året, talades endast om rätt att få tillgodoräkna sig pensionsår och 1971 hade reservationen inte något annat yrkande.

Det är intressant att herr Ringaby under den fortsatta debatten reste sig upp och instämde med mig och yttrade följande: ”Fru Håvik slår fast att man måste ha inkomst av förvärvsarbete för att få pension från ATP-systemet, och det är ju självklart. Vidare är det angeläget att hålla i minnet att det är pensionsår och inte pensionspoäng vi talar om i detta sammanhang.” Vad har nu fått herr Ringaby att ändra uppfattning? Är det inte lika självklart i år som det var förra året att för rätt till pension från ATP krävs inkomst av förvärvsarbete? Är det inte lika angeläget att vi i år håller i minnet skillnaden mellan pensionsår och ATP-poäng? Skillnaden mellan förra årets reservation och årets reservation är i varje fall uppenbar, och det gäller såväl innehåll som yrkande. Man har skärpt kraven utan att tala om kostnadsfrågan. Vi kanske för ett ögonblick skulle kunna ta upp hur många människor det kan gälla. Vi har ungefär 800 000 barn i förskoleåldern, barn till ungefär 600 000 mödrar. I runda siffror förvärvsarbetar 315 000 av dessa mödrar. År 1966 var det 210 000. Vi ser att det har skett en väldigt kraftig ökning trots de brister som det talas om från denna talarstol när det gäller barntillsynsfrågan. Detta innebär att ca 300 000 personer skulle få rätt att enligt reservationen få tillgodoräkna sig ATP-poäng. Utöver detta antal tillkommer de som vårdar anhörig i hemmet, för vilka man i reservationen vill ha utrett frågan om ATP-pension. I dag betalar arbetsgivaren 10,5 procent på inkomsten maximerat till 7 1/2 gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Jag undrar om motionärer och reservanter tänkt på att det kan röra sig om en halv miljon människor som skulle få poängår utan att avgift inbetalas till den allmänna pensionsfonden. ”Ja,” kommer man väl att säga när man skall bemöta mig, ”det kan det vara, men detta är ett rättvisekrav.” Nr 56 I andra sammanhang talar man om att man måste se litet på hur detta Onsdagen den system fungerar. Men på något sätt vill man åt ATP-systemet, och vi kan 12 april 1972 fråga oss varför. fps Herr Ringaby brukar alltid vilja tala om samstämmighet eller snarare Rätt till allmän tillom bristande samstämmighet mellan avgifter och utgående pension. Då läggspension för skulle jag vilja fråga: Eftersträvar man verkligen full samstämmighet? Om /emarbetande make så är fallet måste det bero på okunnighet om ATP-systemet. Det skulle 7 7. innebära att en person som bara kan arbeta exempelvis fem år innan han eller hon på grund av sjukdom eller skada blir arbetsoförmögen för framtiden bara skulle få sin framtida förtidspension eller sjukbidrag beräknad efter inbetalda avgifter. Nu har vi ett system som gör det möjligt för denna människa att få tillgodoräkna sig pensionspoäng, s.k. antagandepoäng, som om han eller hon varit i arbete fram till pensionsåldern. Ett annat exempel: En pojke eller flicka börjar sitt förvärvsarbete i 16—17-årsåldern och står i produktionen fram till pensionsåldern. Här betalas avgifter in i nära 50 år, men den människan får ju för den skull inte högre pension. Arbetet för denna kategori har ofta varit dåligt betalt, arbetsmiljön dålig och jobbet monotont, men jag har inte hört att någon har gjort framställning om att dessa människor skulle få någon favör i form av gratispoäng. Har det framkommit några synpunkter över huvud taget så har det inte gällt den enskilda människan utan det har snarare gällt att arbetsgivarna har för stora utgifter för den anställde. Herr talman! Något av min tid skall jag använda till att också bemöta vad som sagts i debatten av de olika företrädarna för den gemensamma reservationen. Fröken Pehrsson uppehöll sig mest vid föräldrar till handikappade barn. Jag vill instämma med fröken Pehrsson så till vida som dessa människor inte har valfrihet, de är låsta vid ett rörelsehindrat eller psykiskt handikappat barn — det kan vara handikapp av olika grader. Jag frågar mig om vi löser deras situation genom att börja tala om pensionsfrågan. Löser vi inte deras situation bättre om vi talar om att de skall ha ett bättre stöd under den tid de vårdar just dessa barn? Herr Ringaby talade om två vägar: pensionspoäng och pensionsår. Jag har nämnt tidigare i mitt anförande att den där begreppsförvirringen, om det nu är en sådan, tydligen är med i år också. Herr Ringaby talar också om att vi betalar till ATP allesammans genom att vi konsumerar varor. Ja, herr Ringaby, det skulle ta alltför lång tid att bemöta denna synpunkt. Konsumerar gör vi ju från det vi är födda och så länge vi lever. Inte grundar man ett pensionssystem den vägen. Herr Mundebo talade litet om att det bör finnas möjligheter att lösa detta problem genom att ta pengar från ATP-fonderna. Herr Mundebo var i alla fall den ende som var inne på finansieringsfrågan i sammanhanget. Det är dock inte fråga om värderingen av arbetet. Det är inte den vi diskuterar, utan vi diskuterar helt enkelt om vi skall ha det nuvarande ATP-pensioneringssystemet. Jag tror att väldigt få skulle vilja slå sönder det systemet. Skall vi fatta kortsiktiga politiska beslut? Fler och fler kvinnor arbetar utanför hemmet. Möjligheter finns för kommunerna att 113 förbättra barntillsynen. Bidraget till driftkostnaderna har ökat. Man talar bara om kommunens utgifter när det gäller barntillsyn, inte om att kommunen även kan få inkomster från de kvinnor som är ute i förvärvslivet. Antalet förvärvsarbetande gifta kvinnor har ökat kraftigt, trots att man talar om den bristande barntillsynen. Arbetskraftsundersökningen visar att i februari 1966 förvärvsarbetade, som jag tidigare sade, 210 000 gifta kvinnor med barn under sju år, mot 315 000 första kvartalet 1971. Det intressanta är att ökningen är särskilt kraftig för de mödrar som har två barn med det yngsta i åldern 3—6 år och för ettbarnsmödrar med barn i åldern 0—2 år. Även för ettbarnsoch trebarnsmödrar med yngsta barnet i åldern 3—6 år har en kraftig ökning skett. Ja, herr talman, utskottet vill ansluta sig till de synpunkter som har framförts i pensionsförsäkringskommitténs betänkande, där man pekar på finansieringsfrågan och säger, att det inte kan anses särskilt väl förenligt med finansieringsprinciperna inom ATP att belasta kollektivet med kostnader utan att avgifter erläggs härför. Utskottet delar den uppfattningen och anser att det är av utomordentlig betydelse från rättssäkerhetssynpunkt att tryggheten i systemet bevaras. Vidare vill utskottet erinra om att familjepolitiska kommittén, som utredde frågan om samhällets ekonomiska stöd åt barnfamiljerna, väntas lämna sitt slutbetänkande under första halvåret 1972. Även om herr Mundebo nu säger: ”Vänta er inte för mycket av kommittémajoriteten; jag sitter i den utredningen”, tycker jag nog ändå att vi skall avvakta familjepolitiska kommitténs slutbetänkande och diskutera med utgångspunkt i de synpunkter och förslag som den har att komma med. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte ändrat uppfattning, fru Håvik, sedan i fjol, när jag sade att det måste krävas en inkomst av förvärvsarbete för att man skall få ATP-poäng. Systemet är ju så uppbyggt i dag. Däremot har jag aldrig sagt att man inte skulle kunna värdera en hemmakvinnas arbetsinsats för barn exempelvis till en hemvårdarinnas lön och grunda ATP-poäng på denna värdering. Det hade vi aldrig uppe till diskussion i fjol. Sedan tycker jag nog, fru Håvik, att det är ganska meningslöst att försöka peka på hypotetiska exempel, där man visar att reservanterna skulle vara ute i ogjort väder därför att deras förslag inte skulle hjälpa de kvinnor som är hemma och sköter sina barn. Visst kan man peka på sådana exempel. Kvinnor som inte är hemma längre, utan att de kan få sina 30 år ute i förvärvslivet blir inte hjälpta av reservanternas förslag, men det är ju de som inte når fram till 30 års förvärvsarbete som man tänker på. En sak tycker jag ändå, fru Håvik, att vi skulle kunna vara ense om, nämligen att hemmakvinnor som har många barn och barn som kommer i tät följd har oerhört svårt att komma ut i förvärvsarbete så tidigt att de hinner göra sina 30 år och få full pension. För dessa kvinnor måste det vara en fördel att få tillgodoräkna sig ett pensionsår för två Nr 56 barnavårdande år i hemmet. Man kan självfallet också välja ett poäng Onsdagen den system, men en utredning får ju avgöra vilket som är det lämpligaste och 12 april 1972 mest ändamålsenliga systemet; däremot är det ganska meningslöst att stå här och peka på att motionärerna anvisar olika vägar. Det är klart att vi Rätt till allmän till har visat på olika vägar, men vi överlämnar frågan till en utredning. läggspension för När det gäller kostnaderna är det alltså bara de kvinnor som inte hemarbetande make m.m. lyckas komma upp till 30 pensionsgrundande år som det blir kostnader för. De får en högre pension med det här systemet än de annars skulle få, men det är inga enorma pengar det rör sig om. Sedan tycker jag nog att det är ganska billigt, fru Håvik, att argumentera på så sätt att vi vill åt ATP-systemet. Jag trodde inte att jag skulle få höra det från fru Håvik i den här kammaren. Så sade man också 1964, när vi föreslog pensionstillskott till de pensionärer som ställdes utanför ATP-systemet, men det har ju fru Håviks parti nu faktiskt genomfört.

Herr talman! Låt mig säga till fru Håvik att vi inte anser finansieringsfrågan obetydlig, men vi har förordat och skrivit i reservationen att vi vill ha en utredning, och vi menar att den utredningen även skall se på finansieringsfrågan. Fru Håvik väljer ett exempel där en som är 20 år och vårdar barn under 10 års tid blir mycket väl tillgodosedd i socialförsäkringssystemet så som det nu är upplagt. Låt mig säga att det var ett exempel som var valt för att passa in i fru Håviks argumentering. Det finns andra exempel som motiverar att man bör företa en utredning och att man bör skapa rättvisa i systemet för alla i vårt land, inte bara för vissa grupper. När fru Håvik nämner att vissa arbetar med låg inkomst mellan 16 och 65 års ålder och att det inte har krävts extra poäng där, vill jag gärna säga att det är en grupp som är ytterst orättvist behandlat i ATP-systemet. Men även om det finns vissa orättvisor i systemet, vill vi ändå inte riva upp det. Då vi vill söka förbättra systemet och skapa rättvisa för så många människor som möjligt, möts man alltid från socialdemokraterna av det argumentet, att de borgerliga vill riva upp systemet. Det är inte alls fråga om det, utan om att förbättra systemet, så att det bättre passar de enskilda människorna. Jag nämnde också något om föräldrar till handikappade barn, och fru Håvik frågade: Är det inte bättre att ge dem hjälp nu än när de får pension? Jag vill svara att jag tycker det är riktigt att göra bådadera.

Herr talman! Fru Håviks inlägg hade den utformning jag kunde ha väntat mig. Det var en mycket grundlig inventering av de problem som finns kring denna fråga; hela anförandet skulle ha kunnat utgöra ett gott underlag för en utredning. Då man startar sitt arbete gör man just en inventering av de problem som finns. Men så har vi skillnaden. I en utredning satsar man sina krafter på att lösa problemen, men fru Håvik hade löst dem redan från början. Problemen var många, menade hon. De 115 gick inte att lösa. De var alldeles för komplicerade. Det skulle enligt fru Håvik inte gå att komma fram på det sätt som reservanterna tänker sig. Det är sådana problem som en utredning skall bedöma. Det finns emellertid en väsentlig sak som borde ha varit med i fru Håviks inlägg men som saknades: viljan att lösa den.

Men det är detta som vi inte gjort här. Vi har en stor grupp av människor som gör en nyttig och produktiv samhällsinsats, men vi har inte löst de sociala trygghetsproblemen. Borde vi inte vara överens om att det är angeläget att vi nu kan komma i gång med utredningsarbetet? Vi har konstaterat att pensionsförsäkringskommittén inte gav oss någon lösning. Om ett par månader får vi se om familjepolitiska kommittén gör det. Om vi då konstaterar att familjepolitiska kommittén inte ger oss någon lösning, kanske fru Håvik nästa gång är beredd att stödja förslag om en utredning om den här frågan. De 100 000-tals människor, som berörs av denna fråga, skulle vara glada om fru Håvik gör det redan nu.

Herr talman! Herr Ringaby säger först att han inte har ändrat uppfattning när det gäller skillnaden mellan pensionsår och pensionspoäng. Om herr Ringaby inte gjort det, skulle herr Ringaby inte vara med på reservationen. Herr Ringaby slog förra året så tydligt fast i debatten och även i den reservation, som avgivits till betänkandet, att för rätt till ATP-poäng krävs inkomst av förvärvsarbete över basbeloppets storlek. Vidare gör herr Ringaby en liten glidning i detta inlägg och säger att just de som har många barn har stora svårigheter att uppnå 30 år i pensionssystemet. Det kunde väl fru Håvik ena sig med mig om, säger herr Ringaby. Men det är ju inte bara dem ni talar om. Om det gäller ett barn, många bam eller vård av anhörig — hela detta problemkomplex som är med — så kan det sammanlagt gälla en halv miljon människor för vilka avgift inte betalats in. Herr Ringaby ställer sig ju bakom alla dessa grupper. Fröken Pehrsson säger: Vi begär bara en utredning och utredningen skall ju även ha till uppgift att titta på finansieringsfrågan. Ja, det är självklart, för den springande punkten i det hela är just finansieringsfrågan. Jag tycker att jag här ganska tydligt talat om problemets storlek. Det är inte någon ovilja mot hemarbetande med i sammanhanget. Men det ATP-system vi har är genialt uppbyggt. Vi, som sysslar med detta system och sett vad det betyder för människorna från den tid det genomfördes och vad det kommer att betyda med full genomslagskraft på 1980-talet är rädda om fonderna. Vi är rädda för att inte kunna klara de åtaganden vi sagt att vi skall klara. Vi hävdar att man inte kan Nr 56 tafsa på dessa ATP-fonder utan att vi får motsvarande avgifter inbetalda. Onsdagen den Fröken Pehrsson säger vidare att mitt exempel inte var så lyckligt valt. 12 april 1972 Jag skulle ha nämnt en kvinna som gick ut och arbetade i 20-årsåldern,. —— — — Men jag sade att hon var 24 år och inte hade haft förvärvsarbete innan Rätt till allmän tilldess. Hon kunde alltså ha tjänat in pensionspoäng i åldern 16—24 år. Jag — läggspension för tog det exemplet för att inte få samma svar som i förra årets debatt, att — hemarbetande make det väl inte är någon som börjar arbeta så tidigt som vid 16 års ålder.

Herr talman! Fru Håvik tycks krångla till det här mer än vad som är nödvändigt. Pensionspoäng och pensionsår är två olika system, det vet vi alla här i kammaren. Vi har pekat på två olika vägar som man kan komma fram på. Alla vet ju vad det är för skillnad på de två systemen. Vad vi har sagt är att en utredning får sätta sig ned och fundera över vilken av dessa två vägar man skall gå fram på. Så enkelt är det, fru Håvik, och vi skall inte krångla till det mer än nödvändigt. Självklart är det skillnad på en familj med ett barn och en familj som får flera barn i tät följd. Den kvinna som bara har ett barn har mycket stora möjligheter att få ihop 30 pensionsgrundande år. Hon får grunda sin ATP-pension på de 15 bästa åren. Det är alltså inget problem för henne. Frågan gäller de kvinnor som inte kan klara att arbeta 30 år, det är det vi skall hålla i minnet. Kostnaderna, fru Håvik, beror på vilket system man väljer. Vi skall komma ihåg att vi för närvarande betalar in 7 miljarder kronor i ATP-avgifter om året och alla dessa avgifter går oavkortat in till AP-fonderna plus 1 miljard kronor av ränteavkastningen. Kostnaderna är väl inte oöverstigliga, och det kommer att vara så under många år framåt. Det blir vad jag kan förstå ingen särskilt stor kostnad om man går fram på den här vägen. Nog finns det möjligheter att klara det även ekonomiskt om bara viljan finns.

Herr talman! Jag sade inte till fru Håvik att exemplet var olyckligt valt, utan att det var valt för att passa in i fru Håviks argumentering. Jag vill också klart slå fast vad fru Håvik säger, att vi vill ha kvar ATP-systemet därför att vi vill behålla den trygghet som finns i det systemet. Men, det vill jag poängtera, det skall vara en trygghet för alla i vårt samhälle, och därför kan systemet förbättras.

Herr talman! Det är inte alls så säkert, herr Ringaby, att alla här i kammaren vet vad skillnaden är mellan pensionsår och ATP-poäng. Herr Ringaby gör det definitivt inte. Herr Ringaby säger att man här endast vill ha en utredning och att det vid en omräkning till ATP-poäng inte kan bli så stora kostnader. Men har herr Ringaby en aning om kostnaderna om man begär ATP-poäng. Det räcker ju då att man tjänar in tre pensionsår, tre poängår, för att över huvud taget ha rätt till ATP-pension. Frågan om förtidspension kommer in i bilden även för den gruppen. Man behöver inte alls tjäna in 30 år om man skulle bli arbetsoförmögen tidigare, det räcker med tre år. Då har vi ju antagandepoäng för den gruppen också, en grupp för vilken avgifter inte betalats in över huvud taget. Herr Ringaby, som är så mån om samstämmighet mellan vad arbetsgivaren betalar och de utgående pensionerna, har liksom vägrat att fatta detta med fördelningsprincipen i systemet. Centerns motion, fröken Pehrsson, innebar i sitt ursprungliga skick inte någonting alls. Den var till intet förpliktande i och med att man begärde pensionsår för vård av barn under tre års ålder maximerat till tio år. När man då kan betala in avgifter till ATP-systemet under 50 år och det blir 10 år som kvinnan inte är med i systemet därför att hon arbetar i hemmet så finns det ju möjlighet att under 40 år tjäna in ATP-poäng. Det var väl inte uttryck för något framåtsträvande att lägga förslag om detta. Det finns ju redan inom ramen för gällande lagstiftning.

Herr talman! Kom inte och säg, fru Håvik, att jag inte vet vad skillnaden mellan ATP-poäng och ATP-år är. Det är litet för enkel argumentering. Efter att han lyssnat till fru Håvik här tycker jag det vore mycket mera ärligt och uppriktigt om fru Håvik ställde sig upp i sin bänk och sade att hon inte vill ge hemmakvinnorna som vårdar sina barn någon pension.
Herr talman! Herr Ringabys sista inlägg tycker jag skall etiketteras för vad det är: ett spel för galleriet.

Herr talman! Den huvudfråga som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16 är förslag om att ersättning från allmän försäkringskassa skall kunna utgå för viss del av kostnaden för allmän hälsokontroll. Ett förslag härom framföres i motionen 325 av enskilda folkpartister, och ett liknande förslag finns i en partimotion från centerpartiet. Det är emellertid endast folkpartirepresentanterna i utskottet som genom reservation till utskottsbetänkandet har markerat vikten av att frågan får en snar lösning. Som framgår av betänkandet innebär bestämmelserna i lagen om allmän försäkring att ersättning som regel inte kan lämnas för förebyggande hälsovård. En ökad satsning på hälsokontroll och därmed förebyggande hälsovård är dock synnerligen angelägen både ur samhällsekonomisk synpunkt och för den enskilde individen. Om man först ser på frågan från samhällsekonomisk aspekt kan man konstatera att utgifter för hälsokontroll på sikt kan vara lönande. Vi är ju alla medvetna om de snabbt stigande sjukvårdskostnaderna för landstingen. I årets statsverksproposition upptages ett anslag på drygt 38 miljoner kronor för öppen hälsooch sjukvård. Endast en mindre del av detta anslag går till allmän hälsokontroll och hälsovårdsupplysning, nämligen sammanlagt ca 5,3 miljoner, vilket faktiskt innebär en minskning med ca 700 000 kronor jämfört med föregående budgetår. Satsning på hälsokontroll och förebyggande åtgärder, som i och för sig innebär kostnader för statskassan, kan betyda tidigare och effektivare sjukdomsbehandling med minskade direkta sjukvårdskostnader som följd. Troligt är också att detta kan betyda minskat produktionsbortfall. Vid behandlingen i utskottet har majoriteten refererat ett avsnitt ur socialförsäkringsutskottets betänkande nr 41 förra året, där samma fråga behandlades. Där har man endast pekat på de kostnadsökningar som skulle följa med rätt till ersättning från försäkringskassa för hälsokontroller. Man beaktar inte sådana tänkbara besparingar i fråga om sjukvårdskostnader och produktion som jag nämnt här. Från den enskilde individens synpunkt är frågan minst lika angelägen. Möjlighet till ersättning från försäkringskassan för åtminstone en del av kostnaderna för allmän hälsokontroll skulle stimulera den enskilde att genomgå sådan kontroll, kanske regelbundet. Och detta kan för individen innebära trygghet beträffande hälsotillståndet. Hälsokontrollen ger också möjlighet att uppdaga ohälsa i tidigt skede och ger därför bättre förutsättningar för behandling och återvinnande av full hälsa. Fördelen för individen i dessa avseenden sammanfaller med det samhällsekonomiska intresset. Utöver ersättning i samband med havandeskap finns det ett undantag från huvudregeln att ersättning från försäkringskassa enbart utgår i samband med sjukdom. Försäkringskassa kan nämligen träffa överenskommelse med arbetsgivare om skälig gottgörelse för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård. En förutsättning är att arbetsgivaren anordnar läkarvård eller vidtar sjukvårdande åtgärder, så att kassans utgifter för sjukvårdsersättning kan antas minska. Antalet avtal av den här typen mellan arbetsgivare och försäkringskassa varierar från kassa till kassa, men enligt en siffra från augusti 1970 berördes drygt 400 000 arbetstagare av sådana överenskommelser. Som framhålles både i folkpartimotionen och i reservationen medför detta orättvisor. Enligt vår mening bör det vara självklart att också den förebyggande hälsovården blir tillgänglig för alla medborgare på rimliga ekonomiska villkor. Reservanterna delar utskottsmajoritetens uppfattning att den här föreslagna reformen måste föregås av ingående överväganden. Utredningsarbete i frågan pågår sedan maj 1969, alltså sedan närmare tre år tillbaka, och det utredningsarbetet beräknas fortsätta hela 1972. Det betyder att förslag inte kan föreläggas årets riksdag, vilket vi beklagar.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

Herr talman! De frågor som är föremål för behandling i det här utskottsbetänkandet prövades av riksdagen så sent som i november förra året. Det är klart att det i utskottsbehandlingen inte har skett någon förändring av positionema från i höstas till nu, med undantag av att reservanterna förra året begärde att det skulle läggas fram ett förslag 1972. Årets reservanter är litet mera tillbakadragna och reservationen i år mera utslätad. Man ger allmänt en puff för att ett förslag från regeringen bör komma så snart som möjligt. Om vi jämför reservationen med utskottsbetänkandet, finner vi ju att det är ganska stora överensstämmelser i grundsynen på det här ärendet. Reservanterna säger liksom fröken Bergström här nyss att det är svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna och att det behövs ingående överväganden. Utskottet har för sin del uttalat: ”Frågor som har samband med kraven på utbyggnad av den förebyggande hälsovården är för närvarande föremål för utredning. Socialstyrelsen fick 1969 Kungl. Maj:ts uppdrag att verkställa utredning om utvecklingen av hälsoundersökningar och annan hälsovård och att därvid undersöka hur denna verksamhet skulle kunna inordnas i den av samhället bedrivna sjukvården. Under utredningen skulle styrelsen i samråd med riksförsäkringsverket överväga avgränsningen av de sjukvårdande åtgärder som ersätts av den allmänna försäkringen. Enligt vad utskottet inhämtat beräknas utredningsarbetet pågå hela 1972. Det kan vidare hänvisas till det arbete som pågår inom sjukvårdskostnadsutredningen, som enligt direktiven skall göra en samhällsekonomisk analys rörande sjukvårdskostnadernas utveckling och en undersökning av verkningarna av nuvarande metoder för sjukvårdskostnadernas finansiering.

Det kan vara s.k. riktad hälsokontroll, det kan innebära rätten för anställda att få kontroll på sin medicinska status, det kan vara förbättring av arbetsmiljön så att man förhindrar sjukdom och invaliditet. Man måste också räkna med att om man bestämmer sig för att samhället skall ersätta sådan förebyggande hälsovård, måste man också pröva om det skulle gälla sådana insatser som förhindrande av alkoholskador och andra liknande hälsomoment. Klart står i alla fall att det är ett vittomfattande fält som man här måste se över och att det måste ske en prioritering redan vid urvalet av de åtgärder man vill ha in under dessa bestämmelser.

Det som man här föreslår kommer att kosta mycket pengar, och det är inte bara fråga om en utgift för samhället. Om reservanterna skulle få sin vilja igenom är det mycket möjligt att man också måste höja avgifterna inom sjukförsäkringen ganska kraftigt. Därför är det naturligtvis nödvändigt att man mycket noga undersöker alla aspekter innan man lägger fram ett förslag för riksdagen. Att företagshälsovården och annan förebyggande hälsovård på lång sikt kan avlasta sjukvårdskostnaderna är det väl ingen som förnekar. Den uppbyggnad av företagshälsovården som nu sker visar ju också att man från samhällets sida fäster mycket stor vikt vid just den förebyggande hälsovården. Det är också de synpunkterna som ligger till grund för bestämmelserna i 2 kap. 7 § lagen om allmän försäkring, som fröken Bergström talade om och som ger möjlighet till ekonomisk medverkan från samhället när arbetsgivare så påkallar. Både motionärer och reservanter säger att försäkringskassan inte har någon skyldighet att ge bidrag. Men så snart det i lagen står talat om bidrag har kassorna skyldighet att ta upp förhandlingar, när arbetsgivarna så påfordrar. Däremot har de givetvis ingen skyldighet att bedriva någon uppsökande verksamhet. I och med att det står i lagen är det emellertid klart att man måste förhandla när det förekommer fall som arbetsgivarna anser vara av den arten att det är tänkbart med en ersättning. I princip är vi väl alla överens om att hälsokontroll och förebyggande sjukvård är stora samhällsintressen. Men för sådan verksamhet måste man planera, undersöka vilka vägar man skall gå och hur man skall skaffa fram pengar.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

Herr talman! Fröken Sandell började sitt anförande med att säga att reservationen i ärendet i år var utslätad i förhållande till den reservation som vi avgav vid samma ärendes behandling förra året. Vi begärde då förslag till årets riksdag. Men vad gör man när utskottsmajoriteten har inhämtat uppgifter från en utredning att arbetet väntas pågå hela 1972? Då lönar det sig ju inte att på nytt framställa begäran om förslag till 1972 års riksdag. Det är tänkbart att det kan betraktas som utslätat att vi i reservationen skrivit ”snarast”, men i detta ord ligger tanken att utredningen möjligen skulle kunna bli färdig något tidigare än beräknat och att man då omedelbart kan lägga fram ett förslag. Som jag sade i mitt tidigare anförande menar vi med ”snarast” senast under vårriksdagen 1973. Denna utredning tillsattes ju i maj 1969 och har alltså arbetat i det närmaste tre år. Under den tiden borde utredningen ha hunnit få fram något förslag som kan föreläggas riksdagen. Fröken Sandell drog i detta sammanhang in frågan om hälsokontroller av en helt annan typ än den som avses i föreliggande motioner. Där har man inskränkt sig till att tala om allmänna hälsokontroller, alltså kontroller som kunde tjäna syftet att kontrollera det allmänna hälsotillståndet utan att vara riktade på någon speciell typ av sjukdom eller annan svårighet — jag tror att fröken Sandell nämnde även alkoholism i detta sammanhang. Denna allmänna hälsokontroll skulle i rent förebyggande syfte kunna vara till stor nytta för människor i allmänhet, så att de inte råkar ut för besvärligare sjukdomstillstånd. Fröken Sandell säger sedan att det är viktigt att bevara det primära i ersättningsrätten — alltså att det är fråga om ersättning enbart i samband med läkarvård och vid sjukdomstillstånd. Hon menar att man därför inte bör ta in andra saker i det sammanhanget, utan att sådant som ersättning för hälsokontroll skulle kunna betalas andra vägar. Men fröken Sandell aktar sig visligen för att nämna några sådana andra vägar, och det är nog rätt svårt att finna några. Jag vill ytterligare poängtera vad jag sade i mitt första inlägg.

Jag tror inte alls att det blir fråga om att höja avgifterna i den allmänna försäkringen, som fröken Sandell gjorde gällande; det kanske rent av kan bli motsatsen. Beträffande möjligheterna för försäkringskassa och arbetsgivare att träffa överenskommelse öm företagshälsovård säger fröken Sandell, att försäkringskassorna har skyldighet att ingå i förhandlingar om sådan överenskommelse. Jag vet inte vad det innebär. Utskottsmajoriteten har i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16 skrivit att en försäkringskassa har rätt att med arbetsgivare träffa överenskommelse, men det står ingenting om skyldighet i det sammanhanget. En liknande formulering hade man i fjolårets betänkande, där det helt enkelt sades att försäkringskassa kan träffa en överenskommelse med arbetsgivare. Som utskottsmajoriteten har skrivit — vilket fröken Sandell har varit med om — finns det alltså ingen möjlighet att förutsätta att försäkringskassorna har någon skyldighet att träffa avtal av den här typen. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att det mesta av vad fröken Bergström har sagt både i sitt första anförande och i sitt senare rör frågor som vi får diskutera när det kommer ett förslag på riksdagens bord. Det finns ingen anledning att gå in på detaljer i dag.

Herr talman! Det förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, som vi nu skall behandla, innebär på det stora hela taget — därom är socialutskottet enigt — en förbättring. Det innebär att man hjälper till att lösa svåra personliga problem för människor i en mycket besvärlig situation. När det gäller huvuddragen i propositionen är utskottet enigt. Det är bara i en detaljfråga som det finns en reservation av herr Hamrin och mig, nämligen om man som villkor för könsbyte för transsexuella skall kräva att vederbörande antingen undergått sterilisering eller också av andra skäl saknar fortplantningsförmåga. Utskottet har där anslutit sig till regeringens förslag att detta skall vara obligatoriskt, medan vi reservanter inte vill gå med på det. Vi anser inte att man skall göra ett sådant här tvångsmässigt ingrepp på en människa utan mycket starka skäl. Vi hänvisar till att det i remissyttrandena över förslaget har anförts att sterilisering i vissa fall kan leda till psykiska störningar. Det är inte enligt vår mening klarlagt, att det skulle vara nödvändigt att kräva sterilisering. Som utskottsmajoriteten påpekar, och som också framhålles i propositionen, kan man betrakta det som praktiskt taget uteslutet att en transsexuell person, efter att ha fått ändrad könsregistrering, av fri vilja skulle inleda ett sexuellt förhållande med någon som hör till samma kön. Och det kan tilläggas, att om detta mot förmodan skulle inträffa i något fall och leda till att vederbörande väntar barn, kan man med säkerhet redan inom ramen för den nuvarande abortlagstiftningen räkna med att abort beviljas. Detta är alltså inte något som över huvud taget är sannolikt. Motiveringen för att man ändå skulle ställa detta krav är, att man vill undanröja riskerna för den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle kunna uppstå om en transsexuell person, som har fått sin könsregistrering ändrad, skulle få egna barn. Men motsvarande problem kan uppstå för den som redan har barn och som vill få sin könstillhörighet ändrad. Föredragande statsrådet säger i propositionen att man har diskuterat, om man skulle kräva att vederbörande var barnlös, och ett skäl för detta är just intresset för ordning och reda i släktskapsförhållandena. Men i likhet med de sakkunniga anser statsrådet att detta intresse bör få vika för den transsexuelles intresse att få rättsändringen genomförd. Samma synsätt borde, anser vi reservanter, kunna tillämpas när det gäller frågan om sterilisering.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

Herr talman! Det här är en mycket känslig fråga. Herr Romanus har i sitt anförande redovisat motionärernas och reservanternas uppfattning. Utskottet har efter de diskussioner som förevarit biträtt Kungl. Maj:ts förslag att genom särskild lag reglera frågan om ändrad könstillhörighet för intersexuella. I den första paragrafen i propositionsförslaget anges under vilka förutsättningar som fastställelse av könstillhörighet kan komma i fråga, och det är här — som också framgick av herr Romanus” anförande — som motionärerna och reservanterna har föreslagit en ändring. Utskottet säger i betänkandet att i typiska fall av transsexualism är upplevelsen för individen att tillhöra ett motsatt kön tidigt starkt utvecklad. I de enstaka fall som motionärerna åsyftar har det varit fråga om en försening av individens allmänna mognad. Utskottet har ansett att det inte föreligger någon större skillnad mellan motionärernas uppfattning och propositionens förslag.

Jag har ingen anledning att nu ytterligare utveckla denna utskottets ståndpunkt. Det är klart motiverat varför utskottet gått emot motionärernas önskemål. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar är föranlett av tre motioner, två från folkpartiet och en från centerpartiet, som alla syftar till att förbättra möjligheterna för människor att tillvarata sina rättigheter och att hjälpa den enskilde i kontakterna med myndigheter och institutioner.

Sådana regionala vårdombudsmän skulle kunna ta emot klagomål, göra självständiga utredningar och ta upp olika frågor med ansvariga befattningshavare på sjukhusen osv. Denna verksamhet skulle självklart vara en trygghet och en hjälp för patienten men också för sjukvårdshuvudmännen, som genom vårdom budsmännen skulle få värdefullt material om sjukhusens service sedd ur Nr 56 patientens synvinkel, en information som är väsentlig för att kunna Onsdagen den förbättra verksamheten. Därför bör en försöksverksamhet stimuleras. 12 april 1972 Vårdsamhällets snabba expansion accentuerar behovet av ett lättillgängligt organ dit patienter kan vända sig. De sjukhus som i dag växer fram har många drag av industri över sig. I sin iver att hålla sjukvårdskostnaderna inom rimliga ramar arbetar sjukhusrationaliserarna febrilt på att försöka spara på personal. Men vad händer i ett sådant läge med patienten-människan? Skall människor i svåra stunder behöva ligga i till synes oändliga, skinande blanka korridorer på jättesjukhus och uppleva sig som en del i en produktionsprocess? Vid få tillfällen har en människa större behov av mänsklig kontakt än då hon befinner sig under vård. Det är mycket önskvärt att vårdorganisationen kan fungera så att en god patientkontakt befrämjas. Åtgärder bör vidtas för att stärka individens ställning i vårdsamhället, vidga patienternas inflytande och öka deras kontakt med världen utanför vårdinstitutionen. Här betyder naturligtvis sjukhusens kuratorer mycket, och de kommer också att bli fler under de närmaste åren enligt de utredningsförslag som har lagts fram. Det är bra, men det räcker inte. För många kan det kännas besvärande att vända sig till kuratorerna med klagomål som avser annan sjukhuspersonal på samma sjukhus. Att vända sig till socialstyrelsens ansvarsnämnd eller till justitieombudsmannen om förhållanden som patienten är missnöjd med kräver initiativ som patienten kan ha svårt att ta och som sjukdomen kan omöjliggöra. Enligt låginkomstutredningen är det 3 procent eller 179 000 av de vuxna svenska medborgarna som anser sig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlade någon gång inom sjukvården. Den här frågan har också tagits upp av Sveriges allmänna patientförening, som bildades våren 1969 av en grupp f. d. patienter som anser sig ha blivit negativt bemötta, felbehandlade eller lidit ekonomisk skada och onödiga fysiska och psykiska obehag. Föreningen betonar vikten av ökat inflytande i vårdmiljön, t.ex. genom sjukhusombud, vilka inte får stå i ekonomisk eller annan beroendeställning till vårdinstitutionen. Även om patientföreningen inte har något stort antal medlemmar är dess existens och dess verksamhet ytterligare ett tecken på behov av någon form av vårdombudsmannaorganisation som står fri från vårdinrättningarnas reguljära personal. Sedan årsskiftet pågår försök med patientombudsman vid Mölndals lasarett på initiativ av sjukhusdirektören Björn Köhler som är f. d. läkare. Han sade till Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning häromdagen ”att han under sin tid som läkare funnit att många av rutinerna inom sjukvården snarare är till för sjukhuset än för att möta patientens behov”. Han har lång erfarenhet som läkare. Patientombudsmannen i Mölndal Birgitta Widstrand är inte anställd på sjukhuset, men hon finns på landstingets kansli. Hon sade häromdagen till Göteborgs-Posten: ”Det viktigaste är att jag kan jobba snabbt och ge besked till den som klagar. Det är nämligen mycket viktigt att patienten snabbt får rapport om vad som kan göras för honom eller henne. Utredningen ska inte behöva ta halvår.” 129 Chefsläkaren Gunnar Welin betonar också att det är viktigt med snabba åtgärder: ”Vi vill göra sjukvården bättre och få nöjdare patienter, men vi vill inte hindra någon som vill ställa t.ex. en läkare till ansvar att gå till socialstyrelsen. Eventuella anmälningar kan emellertid ibland klaras upp på ett tidigt stadium till gagn för alla parter.” Även om patientombudsmannen i Mölndal inte exakt svarar mot motionsförslaget, är det glädjande att centrallasarettet där har startat denna försöksverksamhet. Det bör kunna ge värdefulla erfarenheter för en utbyggnad av liknande verksamhet till flera områden och flera sjukhus till hjälp för flera människor.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 Enligt låginkomstutredningens undersökningar ser verkligheten annorlunda ut. Många människor i dagens Sverige är vad som med ett nytt begrepp kan betecknas som ”politiskt fattiga”. Och utredningen har klarlagt att det är mer än 1 miljon av den vuxna befolkningen som själva inte kan överklaga myndighets beslut och inte heller känner någon som skulle kunna hjälpa till med det. Den politiska fattigdomen kan sägas ha tre element: 1. Man känner inte till lagarna, vet inte vilka rättigheter man har. 2. Även om man känner till sina rättigheter vågar man inte utnyttja dem. Självtilliten är svag. Att åstadkomma en skrivelse till en myndighet blir ett oöverstigligt hinder. 3. Man saknar kontakter och människor som vet hur man skall ta till vara sina rättigheter och framföra sina synpunkter. Den politiska fattigdomen hänger nära samman med materiell fattigdom. Höginkomsttagare är inte politiskt fattiga i något av de tre här angivna avseendena. Bland de extremt lågavlönade är det däremot nästan en tredjedel som uppges inte kunna författa en skrivelse och överklaga en myndighets beslut och inte heller känner till någon som skulle kunna hjälpa till med detta. Dessa människor har mycket svårt att t.ex. ta till vara sina rättigheter enligt kollektivavtal och hyreslagstiftning. Det är givetvis inte lätt att med enkla motåtgärder bryta den politiska fattigdomen. Den är i stor utsträckning en del i en allmänt besvärlig social situation för många människor i Välfärdssverige. Det nära sambandet mellan politisk fattigdom och låg utbildning, låg inkomst, social isolering osv. ställer krav på insatser i jämlikhetsskapande syfte på en rad samhällsområden. Uppsökande verksamhet i vuxenutbildningen, utbyggnad av barndaghem så att kvinnan får ökad valfrihet, insatser för att ge invandrarna bättre anpassningsmöjligheter och möjligheter att tidigare delta i landets politiska liv utgör några exempel på samhällsåtgärder som på längre sikt motverkar den politiska fattigdomen. De förslag till reformer för bl.a. kommunal närdemokrati som folkpartiet fört fram verkar givetvis i samma riktning. Men också på kortare sikt bör det vara möjligt att vidta åtgärder som «Nr 56 ökar de faktiska förutsättningarna för alla medborgare att göra sig Onsdagen den gällande i samhället, få sina synpunkter framförda och sina rättigheter 12 april 1972 tillvaratagna. Motionen 1017 pekar på några sådana tänkbara åtgärder. Jag skall här endast ta upp ett av de förslag som diskuteras i motionen P atientombudsmän 1017, nämligen frågan om en ”allmänhetens ombudsman” i kommuoch vårdombudsmän mm. I de sociala centra som är under utbyggnad i kommunerna och som i flertalet kommuner sannolikt kommer att bli en realitet under 1970-talet borde finnas åtminstone en person, som på heltid kunde ägna sig åt folk som behöver söka rättelse i olika angelägenheter, typ enklare skatteproblem, hyresmål, frågor i samband med låneansökningar etc., alltså över huvud taget alla vardagliga problem som måste lösas genom kontakter med myndigheter. Det är många sådana ärenden för vilka man varken ekonomiskt eller praktiskt kan anlita advokat. Ofta finns det för dessa ärenden heller ingen ordinarie tjänsteman, som är lämplig eller villig att hjälpa till och som den som behöver hjälp dessutom snabbt och enkelt kan nå. Personen i fråga, t.ex. benämnd ”allmänhetens ombudsman”, skulle kunna bli litet av den gamla tidens sakförare på landsbygden. Lämplig utbildning för denne tjänsteman skulle kunna vara socionomutbildning, t.ex. på den administrativa linjen. Tjänsten som allmänhetens ombudsman skulle marknadsföras intensivt via dagspress, kommunala informationsorgan, anslagstavlor osv. Samtliga hushåll borde kontinuerligt upplysas om att det fanns dylika tjänster. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till att de kommunala socialnämnderna redan i dag har till uppgift att lämna råd och upplysningar och annat bistånd till allmänheten, men kommer inte ifrån det faktum att denna verksamhet begränsar sig till vad som rör socialvården och angränsande områden. Herr talman! Det är en överhängande risk att detta speciella problem försvinner i de överväganden angående lämpliga kortsiktiga förslag för att lösa låginkomstproblemet som en särskild grupp inom kanslihuset är sysselsatt med.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

Herr talman! Jag kan i stort instämma med föregående talare, men jag vill ändå i egenskap av motionär framföra några synpunkter i den här frågan. Den snabba expansion som kännetecknar utbyggnaden av den svenska sjukvården har ställt stora krav inte bara kostnadsmässigt utan även på hela personalsidan. Den samtidigt pågående arbetstidsförkortningen och rationaliseringsverksamheten har gjort att patientens behov av den nödvändiga personliga kontakten har allt mindre kunnat tillgodoses. Patienten upplever den här situationen så att han har ringa eller inga 131 möjligheter att få tala ut om sina bekymmer och kunna påverka sin egen situation så länge han är hänvisad till ett omhändertagande. Framför allt är detta förhållandet om vederbörande saknar anhöriga som har tid att lyssna och tränga in i de svårigheter av både praktisk och speciell natur som patienten under sin sjukdomstid oroas av. I sådana sammanhang anser vi motionärer det särskilt önskvärt och motiverat att en utomstående person med erfarenhet av och kunskaper om människovård i vidare bemärkelse kan inträda som hjälpare och rådgivare. Även om utskottet i dag ställer sig negativt till en vidareutveckling av en patientombudsmannainstitution inom svensk sjukvård tror jag att en sådan reform förr eller senare kommer att växa fram inom den sjukvårdande verksamheten. Ungefär samma motionsyrkande behandlades av förra årets riksdag. Utskottet hänvisar i dag till detta och redovisar samma inställning som då i frågan.

I och med detta anser jag att frågan har tagit ett eller kanske två steg framåt sedan vi behandlade motionerna tidigare i riksdagen. Därmed kommer också andemeningen i Bengt Börjessons och min motion till utförande i praktisk försöksverksamhet. Eftersom vårt motionsyrkande sammanfaller med det yrkande som finns i reservationen till utskottsbetänkandet ber jag, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns motioner som — likt galten Särimner i Valhall — dyker upp vid varje riksdag, antingen i sitt gamla skick eller uppiffade med något nytt inslag. I det här betänkandet från socialutskottet finns ett par sådana motioner som är bekanta från tidigare år. Dessutom har en ny variant sett dagens ljus. I en motion begär herr Olsson i Kil åtgärder för att motverka den s.k. politiska fattigdomen. I en debatt om socialhuvudtiteln för fjorton dagar sedan tillät jag mig säga några ord om den motionen, och jag har ingen anledning att ändra de slutsatser som jag då drog av motionen och dess innehåll. Utskottet avstyrker alla dessa motioner. Vi inser att de är välmenande, men det är nog egentligen allt som kan sägas om dem. Det räcker inte med bara välmening; det måste också finnas någon realism bakom de motioner som man lämnar in och reserverar sig till förmån för. Sedan jag sagt detta vill jag självfallet understryka att det är angeläget = Nr 56 att patienternas intressen tillgodoses så långt möjligt, så att de inte Onsdagen den kommer bort i något slags sjukvårdseller socialvårdsbyråkrati. Men jag 12 april 1972 tror själv uppriktigt inte att de förslag till lösningar som motionärerna och reservanterna antyder är någon framkomlig väg för att nå det resultat som åsyftas. Med anledning av de liknande motioner som förelåg förra året beträffande vårdombudsmannafrågan underströk utskottet då att man inte helt saknar resurser att hjälpa patienterna till rätta. Det finns en rad organ som har till uppgift just att vaka över att patienternas rättigheter tas till vara. Vi pekade på socialstyrelsen, JO, länsläkarorganisationen och åtskilligt annat. Utskottet underströk också att de av medborgarna valda ombuden, dvs. landstingsmännen i första hand, är ansvariga för all sluten sjukvård och att det är dem man skall vända sig till för att få rättelse om någonting skulle vara felaktigt. Utskottet påpekade vidare att det finns en kuratorsorganisation som direkt har till uppgift att ge patienterna råd och hjälp och bistånd i personliga angelägenheter. Utskottet menade också att det trots detta kunde finnas tillfällen då patienterna var desorienterade och upplevde brister inom sjukvården. En riktig information om patienternas rättigheter skulle vara av stort värde, och det finns anledning att understryka just den saken. Jag ser i dagens nummer av Dagens Nyheter att direktören i Landstingsförbundet Bengt Olsson säger ungefär detsamma men på ett kanske ännu bättre sätt än jag här gjort.

Jag tycker att Bengt Olssons inlägg i Dagens Nyheter är så värdefullt och så väl understryker vad utskottet framhållit att jag gärna har velat citera vad han sagt. Jag har uppehållit mig vid referat av vad utskottet anförde i fjol, och vi har anfört ungefär detsamma i år om de motioner som innehåller exakt samma krav som motionerna den gången. Ett par av de talare som tidigare varit uppe i debatten har anfört att det finns landsting som gjort försök att åstadkomma en kontaktmannaorganisation, bl.a. landstingen i Stockholms län och i Göteborgs och Bohus län. Såvitt jag nu vet har man inte fått tillräckliga erfarenheter av verksamheten, men jag är övertygad om att kuratorerna kan ge patienterna både snabbare och kanske bättre hjälp än en sådan ombudsman som funnits vid exempelvis Mölndals lasarett. Den ombudsmannasysslan har skötts av en informationssekreterare, knuten till landstingets kansli; jag ger mig inte in på en bedömning av Göteborgs och Bohus läns landstings åtgärder, men jag vill påpeka att jag inte tror att de problem som man i motionerna efterlyser en lösning på kan klaras den vägen. Jag vill sedan säga några ord beträffande motionen om ”de politiskt fattiga” — detta skall väl vara något slags komplement till talet om de s.k. nyfattiga, som vi diskuterade för några veckor sedan. Uppriktigt sagt tycker jag att båda uttrycken är mycket dåligt underbyggda. Det finns därför inte anledning att spilla alltför många ord på detta motionskrav; möjligen förvånar jag mig över att det finns utskottsledamöter som har funnit anledning att reservera sig till förmån för den motionen. Jag vill säga till motionärerna och reservanterna att utskottsmajoriteten understryker vikten av att samhällsinformation lämnas och att den blir mer upplysande än vad som nu är fallet. Därom är vi tydligen alla överens. Utskottsmajoriteten anför också: ”Den samhällsinformation som sker genom annonsering i dagspressen bör enligt utskottets mening ytterligare utökas. Därigenom åstadkommer man den bättre information, som efterlyses i motionen.” Samtidigt som detta skulle ge ett ytterligare stöd åt dagspressen skulle alltså allmänheten få en bättre information om de frågor som kan vara aktuella. Jag vill mycket starkt understryka vad utskottet anfört i detta fall. Vidare skulle jag vilja fråga herr Olsson i Kil: Hur många ombudsmän skulle det egentligen behövas för att lösa de problem som han är ute efter att finna en lösning på? — Utskottet säger för sin del att det i de sociala nämnderna finns folk som sysslar med dessa frågor dagligen. Det behövs följaktligen inte någon påbyggnad på de organen. Jag tror inte att det är på det området en ändring skulle behöva komma till stånd, utan jag anser att det vore mycket värdefullt om informationssidan kunde utökas. Utöver vad jag refererat om socialnämnderna har utskottsmajoriteten pekat på att socialutredningen har till uppgift att klargöra hur verksamheten med bl.a. service och annat skall utformas i framtiden. Vi håller på att genomföra en reform i fråga om samhällelig rättshjälp; förslag om förordnande av offentligt biträde i ärenden som angår den personliga rörelsefriheten inom mentalvården, nykterhetsvården, barnavården m.m. har framlagts hösten 1971. Utskottet pekar vidare på att det finns anslag till de frivilliga organisationerna från såväl staten som kommunerna och landstingen. Förslag har också framlagts om finansiering av allmänna samlingslokaler. Allt detta kommer att verka i positiv riktning inom det fält där motionären och reservanterna har rört sig. Mot den bakgrund som jag här tecknat avstyrker utskottet motionen och reservationen i det här avseendet. Under debatten om betänkandet har det sagts en del som jag skall be att få göra några korta kommentarer till. Jag vill först säga att låginkomstutredningen tydligen kan åberopas i alla sammahang — det finns knappast något område där man vill väcka motioner där inte låginkomstutredningen kan komma in på något sätt. Herr Olsson i Kil nämnde något om att människor får ligga på sjuksalarna och i korridorerna — eller hur orden nu föll. Det är klart att man någonstans måste ligga när man tas in på ett lasarett, men hur skall patientombudsmannen kunna hjälpa till i det avseendet? Om jag blir intagen på ett sjukhus är det väl för att få vård; och inte blir jag hjälpt på vare sig det ena eller andra sättet därför att en patientombudsman skulle komma och finnas intill mig. Det bör sägas med en gång att det Nr 56 överväldigande antalet människor som är på sjukhus inte ligger där i Onsdagen den veckotal, utan vårdtiden är 4—5 dagar; de människorna kan knappast ha 12 april 1972 något behov av en patientombudsman. Inom långtidsvården är det klart — — — att många människor ligger inne under en lång tid, men det saknas inte Patientombudsmän organ som kan göra det möjligt för dem att få sina önskemål ka vårdombudsmän . m. tillgodosedda och sina synpunkter beaktade. Med andra ord tror jag att vi, om vi använder de organ vi har inom sjukvården och på annat håll, gott skall kunna klara de uppgifter det här är fråga om. Herr Olsson sade också någonting om en läkare som gjort ett uttalande i Göteborgs-Posten. Han skulle vara en framträdande sjukhusadministratör, om jag fattade det rätt, och han skulle bl.a. ha anfört att det finns många brister. Då undrar jag: Varför har man inte tidigare försökt lösa de problemen? Varför upptäcker man dem först nu? Herr talman! Det finns säkerligen mycket mer att säga med anledning av vad som anförts, men sakförhållandena har inte ändrats sedan vi förra året tog ställning till liknande motioner. Därför finns ingen anledning att göra annat än yrka bifall till utskottets hemställan beträffande de motionerna nu. När det gäller motionen om de ”politiskt fattiga” finns heller ingen anledning att spilla fler ord.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

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna är ledsen över att vi från folkpartihåll så ofta kommer med krav som gäller vidgat medinflytande för människor på många olika områden. Det är kanske tråkigt för herr Karlsson att med samma argument och inga nya — eller kanske utan argument — gång på gång diskutera dessa frågor med oss liberaler, men vi ämnar återkomma med dessa motioner till dess de blir bifallna. Herr Karlsson får faktiskt finna sig i det. Herr Karlsson efterlyste en större realism i de förslag som framläggs från folkpartihåll. Jag undrar om inte herr Karlsson ändå är den som inte har upplevt den verklighet som ligger bakom kraven. Jag ville rekommendera honom att läsa Malin Lindbloms bok Öppet brev till en medpatient, Arne Lindgrens Svart dagbok och Gunnel Enbys Vi måste få älska. Dessa tre böcker skildrar något som är en verklighet för många människor i dag. Jag tror att det vore nyttigt för dem som har att handlägga sociala frågor här i riksdagen att läsa sådana böcker och ta dem på allvar. DN anordnade en diskussion mellan socialstyrelsens chef Rexed och Malin Lindblom. Jag citerar ur DN: ”Socialstyrelsens ansvarsnämnd ger ingen trygghet och det är ju bara läkarna som kan överklaga. Det är sällan någon blir fälld, menar Malin. Bror Rexed säger att läkarna tvärtom anser att nämnden blivit strängare. Men framför allt finns det en mängd ärenden som inte hör hemma där och som patienten borde ha möjlighet att påtala.” Hur, frågar man sig, om inte genom en patientombudsman? ”Dåligt uppförande, aggressivitet t.ex. Här borde något slags klagomur inrättas på sjukhusen.” Det är precis detta som vi från folkpartiet föreslår. Herr Karlsson framhåller vidare att vi måste gripa oss an detta problem 135 genom ytterligare upplysning. Javisst, det är bra, men det är inget alternativ. Vi vill ha både upplysning och någon människa för patienterna på vårdområdet att vända sig till. Beträffande de politiskt fattiga skulle jag kunna läsa upp mängder av siffror för herr Karlsson, vilka tyder på att det verkligen är fråga om en realitet också här. Siffrorna talar sitt klara språk. Jag har bara några sekunder kvar av min repliktid och kan inte gå in på dem, men jag gör det gärna i en ytterligare replik, om herr Karlsson vill förlänga denna debatt. Till sist frågar herr Karlsson: Varför har inte försök gjorts att lösa dessa problem tidigare, om man har känt till dem genom de läkare som nu har tagit upp dessa frågor? Vad vi i dag har att ta ställning till är hur vi skall lösa problemen nu.
Herr talman! Jag kommer nog att överleva folkpartiets resonemang om vad som brister på vårdområdet. Folkpartiet söker med ljus och lykta efter någonting att hänga upp sitt politiska arbete vid. Nu är det sjukvården som folkpartisterna ägnar sitt intresse åt. En gång i världen talade de om kösamhället. Det har vi avverkat på bostadsområdet och andra områden. Nu är inte det aktuellt längre, utan nu tjatar man om sjukvården. Men man glömmer att det finns politiker som är valda just för att sköta dessa saker. Vad gör folkpartiets landstingsmän? Har de inga kontakter med de människor som vistas på vårdinrättningarna? Lever dessa landstingsmän helt enkelt avskilda från all verklighet? Själv upplever jag såsom landstingsman många gånger att människor vänder sig till mig eller andra landstingsmän, vilket är precis vad de skall göra. Det är ju de politiskt valda som skall ta ansvaret för och utveckla dessa ting. Jag har en känsla av att folkpartiets motionärer och reservanter bara tror att det är att skriva någonting vackert så är problemen lösta. Jag upprepar min fråga: Vad skall en patientombudsman kunna göra åt dem som ligger på sjuksalarna och som herr Olsson i Kil beskrev i början av sitt anförande? Skall patientombudsmannen hålla dem i handen? Det måste väl ändå vara några konkreta ting som människorna skall få upplysning om. Då kan de få denna upplysning via kuratorer och andra existerande organ. I Värmlands län — jag sade förra året att det kunde ske i Kalmar län — kan folkpartiet starta en försöksverksamhet av den art som herr Olsson nu försöker genomdriva via riksdagen. I alla landsting är folkpartiet representerat. Varför gör ni ingenting där, alltså där ni konkret kan påverka utvecklingen? Ni talar om närdemokrati. Ni har närdemokratin i landstingen; varför gör ni ingenting där? Det tycker jag är en central fråga i detta sammanhang. Sedan säger herr Olsson i Kil att jag kan läsa om det här i böcker. Javisst kan man läsa mycket i böcker! Många intressanta ting som han talade om kan man säkerligen få veta genom att läsa, men jag har en känsla av att det är bättre att ha kontakt med verkligheten än att läsa böcker av det slag där de här frågorna tas upp; det är inte säkert att de alltid behandlar de sakfrågor som föreligger. Nr 56 Jag skall inte ge mig in på herr Olssons citat beträffande ansvars Onsdagen den nämnden. Det är inte läkarna som kan klaga hos ansvarsnämnden, utan 12 april 1972 det är allmänheten som kan klaga på läkarna, och ansvarsnämnden kan sedan säga att en läkare har gjort det eller det felet. Så är det i verkligheten.

Herr talman! Jag noterar med vemod att herr Karlsson i Huskvarna vill glida ifrån det allvarliga ärende som vi nu diskuterar och göra ett generellt angrepp på folkpartiet. Men här är det ju ändå fråga om människor som lider. Låt oss nu hålla oss till deras problem och de beslut som vi skall fatta inom det här husets väggar. Jag kan räkna upp initiativ från folkpartister i olika delar av landet. Det exempel som jag nämnde från Mölndal kom också till på initiativ från vårt parti, även om det gick en omväg över en nämnd inom landstinget. Det är alltså de konkreta förslagen i utskottets hemställan och i reservationerna som vi har att ta ställning till, och jag tycker att vi borde hålla oss till diskussionen om dem. Jag noterar också att herr Karlsson inte med ett enda ord kommenterade Bror Rexeds påstående att det behövs något slags klagomur på sjukhusen såsom en instans mellan patienten och socialstyrelsens ansvarsnämnd. Det räcker inte med att läsa böcker, säger herr Karlsson vidare. Det kan jag hålla med honom om, men är böckerna skrivna av människor som har levt i vårdsamhället år efter år, måste man väl ändå, om man vill ta till vara patienternas intressen, fästa något avseende vid och uppmärksamma vad de skriver om de problem som de har. Jag tycker att det är på den bogen vi borde föra diskussionen här i kammaren i stället för att gå ut och anklaga respektive partier på helt ovidkommande områden när vi diskuterar så allvarliga saker.
Herr talman! Jag har inte anklagat folkpartiet, men herr Olsson i Kil har sagt att jag inte vill lyssna på vad folkpartiet säger. Det är då naturligt att jag tar fram de resultat folkpartiet har åstadkommit i det förflutna. Herr Olsson tycker inte att jag har lärt mig tillräckligt mycket om vad folkpartiet hittills har gjort, men jag svarar med vad jag anser vara fel eller förtjänster i det som folkpartiet har gjort. Herr Olsson säger att jag inte har talat om vad Bror Rexed har sagt. Ja, Rexeds uttalanden får stå för hans räkning. Det finns säkerligen en hel del att fundera på i det avseendet, men vi saknar ju inte möjligheter. Jag har pekat på kuratorerna. Det gäller ju i första hand att ge människorna hjälp, och då kan kuratorerna betyda mycket. Sedan vill jag återigen anknyta till vad Landstingsförbundets direktör Bengt Olsson har sagt i ett uttalande, nämligen att man inom landstingen håller på med att skapa de informationer som behövs för patienterna och att det är viktigare att åstadkomma sådana än att ta upp tanken på vårdombudsmän och liknande. Bengt Olsson är i alla fall en man med 137 mycket stor erfarenhet. Jag skulle nog vilja råda herr Olsson i Kil att lyssna på vad hans namne säger, eftersom denne vet mer om sjukvården och annat inom landstinget än de flesta i denna kammare gör.